Herr talman! När det gäller kontrollen över de utbrända elementen har jag inte påstått att den på något sätt skulle vara slarvig. Enligt de uppgifter jag har fått är problemet med korttidsförvaringen löst. Man har nu tekniska möjligheter att förvara det radioktiva avfallet. Men alla experter är överens om att långtidsförvaringen är ett olöst problem. Man måste alltså fortsätta att aktivt övervaka detta avfall århundrade efter århundrade. Det är just det problemet som har blivit bekant den senaste tiden. Det är där man ställer sådana krav på kommande generationer och sociala institutioner som vi inte har rätt att göra enligt min mening. De uppgifter om plutonium som herr Henningsson gav var för mig nya. Jag tycker det var mycket värdefullt att få reda på detta. Min första reaktion var tvåfaldig: Det är tydligen lättare att hantera plutonium och alltså stjäla det och göra atombomber av det än vad jag räknat med. Å andra sidan är det tydligen inte giftigt på det sätt som jag har räknat med. Jag är glad att få säga att vi självfallet skall vara öppna för alla fakta som kommer in. Det är just därför detta års uppskov är så viktigt, så att vi i lugn och ro får fram alla tillgängliga fakta och kan dra våra egna slutsatser av dem.
Herr talman! Om man drar den slutsatsen, fru Hambraeus, att det är lätt att komma över plutonium därför att jag kunde komma i kontakt med det på Studsvik, är det väl ändå att dra litet för stora växlar litet väl snabbt. Det finns nog få institutioner i vårt land som det är svårare att komma in i obemärkt än just Studsvik. Man måste lämna legitimation, och man måste ha någon med sig som talar om vem man är, om man över huvud taget skall få komma in. Jag tillhör styrelsen för teknisk utvecklings energinämnd, och vi var där in corpore för att titta på dessa saker.

Herr talman! Jag hörde med stort intresse på herr Henningssons redogörelse för hur man nu börjar få bättre förståelse för hur effektiva och på många sätt förmånliga de kombinerade kraftvärmeanläggningarna är. Man har i dagens debatt vid flera tillfällen hänvisat till en frågeställning, som ligger nära den vi behandlar i dag, nämligen den som var aktuell för två år sedan när Ritsem-Kaitum diskuterades. Vid det tillfället redovisade jag synpunkter som hade överlämnats till mig från professor Jung och en del av hans medarbetare, som just ingav en rekommendation för att man skulle satsa mera på kraftvärmeverk. Jag tillät mig den gången att framhålla att här fanns en möjlighet som man borde ta med i bilden, när man var inställd på att bygga ut andra kraftkällor. Vid det tillfället ironiserade dåvarande industriministern, Krister Wickman, över detta och menade att det var små ynkliga kraftkällor, som knappast hade framtiden för sig, och att man över huvud taget inte borde nämna dem när det var fråga om väsentliga tillskott till vår kraftförsörjning. Mot denna bakgrund hörde jag nu med stort intresse beskeden från herr Henningsson att man trots motstånd på olika håll och trots bristande förståelse har kommit fram till ett resultat som visar att man här har en värdefull form för att framställa kraft och värme.

Herr talman! Jag vill bara säga till herr Regnéll att jag under många år har strävat efter att komma fram till förståelse för de här vägarna, men jag vill samtidigt också säga att jag likväl röstade för Ritsem därför att jag ansåg att vi behövde den kraftkällan också. Jag vill emellertid nu klart säga ifrån — det har jag gjort tidigare också — att Ritsem är ingen motpol till kärnkraften. Även om vi kan utvinna åtskilligt ur det projektet under de närmaste åren kan vi inte komma upp till sådan nivå i förhållande till energiförbrukningen att vi kan undvara utbyggnaden av kärnkraftverk. Men som ett tillskott till energiförsörjningen kan Ritsem kanske bidra till att vi inte behöver bygga ut kärnkraftverk i den takt som man tidigare har skisserat. På den punkten får vi se framåt.

Herr talman! Det är en något märklig situation när man kommer upp efter snart fyra timmars debatt. Det mesta har sagts och sagts bättre än vad man själv hade kunnat göra. Låt mig göra några kompletteringar och till att börja med speciellt ta upp reservationen 3 i detta utskottsbetänkande, som handlar om möjligheterna att snabbt få fram metoder och åtgärder för att bättre kunna hushålla med de, i varje fall i framtiden, knappa energiresurserna. Utan tvivel förekommer i dag ett visst slöseri eller oekonomiskt utnyttjande av energin. En orsak härtill utgör, såvitt jag förstår, bl.a. energiskattens utformning. Vi har ännu inte vidtagit de åtgärder som är möjliga för att minska s.k. onödig förbrukning. Som exempel kan nämnas privatbilismen. I den situation som vi får räkna med i framtiden när det gäller oljan tycker jag det kunde vara rimligt, att åtminstone för privatbilisterna — över en viss årlig körsträcka — införa betydligt hårdare fordonsbeskattning för att den vägen komma till rätta med, vad vi kan tycka vara, onödig körning. På samma sätt kunde man förfara med uppvärmningen, som industriministern talade om här och som svarar för ungefär 50 procent av vår eriergikonsumtion. En viss uppvärmning av våningarna, låt oss säga till 18”, kunde ingå som standard. Den som vill ha varmare får ta en ganska dryg kostnad för detta. Isoleringen av våra bostäder, som också har berörts här tidigare, är ett annat område där vi naturligtvis kan vidta åtgärder, även om de verkar först på lång sikt. Alla dessa problem hur vi skall använda energin mera rationellt, dvs. slösa mindre, isolera bättre osv., skall energiprognosutredningen syssla med. Jag tycker i det läget att det hade varit befogat att mera kraftfullt understryka dessa problem i utskottsbetänkandet, framför allt med hänsyn tagen till det kortsiktiga perspektivet att det kan uppstå problem med oljeförsörjningen inte bara i USA utan också i vårt land. Och som betyder att vi redan inom den närmaste 5—10 åren kan befinna oss i besvärliga bristsituationer. Då gäller det att omedelbart komma i gång med denna typ av åtgärder. Mot den bakgrunden, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 3 i utskottsbetänkandet. Sedan är det alldeles uppenbart att på lång sikt har sådana åtgärder, som sparsamhet med och vettigare utnyttjande av energin, inte särskilt stor betydelse, utan där måste vi träffa ett val — antingen en drastisk nedskärning av den ekonomiska standarden på sikt eller en satsning på alternativa energiformer. Där upplever jag att det enda alternativ vi har i dag är kärnkraften, och då inte bara fissionsenergin utan naturligtvis också bridreaktorer osv. Kärnkraften har många motståndare i dagens Sverige. Det har vi kunnat se i tidningarna de senaste veckorna. Det har blivit den aktuella frågan för många av våra miljövänner. Och det har utvecklats till att bli en fråga med betydande dramatik — åtskilligt mera av dramatik än när striden gällde utbyggnaden av exempelvis Ritsem för några år sedan. Vissa grupper hävdar nu att vi måste säga stopp till vidare utbyggnad av kärnkraften. Den är för farlig för människan, heter det, både i dag och i framtiden. Man talar om flera olika typer av risker. Låt mig ta upp två, som framför allt fru Hambraeus pekat på. Det gäller för det första att kärnkraftproduktionens avfallsprodukter, främst plutonium, kan komma att utnyttjas för felaktiga syften. Människor kan komma att utnyttja dem i krigiska avsikter och det skulle vara ett argument för att säga stopp i dag. Men vi har ju redan en användning för krigiska syften. Vi har kärnvapenpotentialer i världen som skulle kunna förgöra jordens befolkning flera gånger om. Nu gäller det i stället den fredliga användningen, att tämja kärnkraften för fredliga ändamål. I detta läge tycker jag att det vore ganska orealistiskt att säga stopp. Det rimliga bör vara att verkligen försöka se till att internationellt skapa vettiga kontrollinstrument, så att vi kan klara de risker som är förenade med dessa ämnen. För det andra gäller det strålningsriskerna i samband med avfallsprodukterna och den långvariga hanteringsproblematiken. Det är alldeles riktigt, som fru Hambraeus anfört, att dessa problem är svåra, framför allt när det gäller de ämnen som utsänder strålning under mycket lång tid. Men vi har tillsatt en utredning för dessa frågor, och enligt rapporterna från de flesta experter är detta problem teoretiskt löst. Det är bara det att vi ännu inte skaffat oss praktiska lösningar av dessa problem. Vi har i alla händelser teoretiskt och jag tror även praktiskt lösningar klara för upp till 100 år, däremot inte för tusentals år framöver. Men jag undrar om det finns något annat område i samhället där vi planerar för mera än 100 år! I linje med denna kritiska inställning till kärnkraften ligger ofta — även om det inte gäller dem som har anslutit sig till reservationerna 8 och 9 — en negativ inställning till den ekonomiska tillväxten som sådan. Det är den ekonomiska tillväxten som har drivit fram alla problem i vårt samhälle, säger man. Det är tillväxten som gör slut på våra resurser och som förstör vår miljö. Det heter vidare att vi ägnar oss åt överflödskonsumtion. I en ganska uppmärksammad artikel i morse i Dagens Nyheter pekar man på eltandborstar, popcornapparater och lyxbilar. Man måste ställa sig frågan: Hur många människor i vårt land ägnar sig åt sådan lyxkonsumtion? Hur många människor i världen har möjlighet till denna typ av tillvaro? Svaret är: relativt sett en försvinnande liten del. För flerparten av människorna — både i vårt land och framför allt i den stora vida världen — gäller en relativt bister vardag. Och för flertalet finns konkreta drömmar om en bättre tillvaro — som alls inte innebär lyx eller slöseri. Jag tycker att alla de som förespråkar en minskad tillväxt — eller rent av stagnation — borde försöka konkretisera vad det är människorna skall avstå ifrån. Det gäller då inte lyxmänniskorna i vissa delar av världen, som kan hänge sig åt den typiska överflödsproduktion som jag nyss gav exempel på, utan människor av typen Medelsvensson i varje land. Det är deras konsumtion och standard det är fråga om. Detta gäller också i viss mån den som förespråkar en helt annan produktionsinriktning, en strukturrationalisering efter andra mått än de vi har i dag. Var skall alla de produkter som kräver stor energikonsumtion tillverkas, om det inte skall ske i vårt land? Globalt sett måste den produktionen vara lika betänklig på annat håll, och den måste, såvitt jag förstår, fortsätta på en mängd olika områden, även om den inte utförs i Sverige. Herr talman! Jag har velat säga detta därför att det är väsentligt att göra klart vilka två huvudalternativ vi har att välja mellan och vilket ansvar politikerna har för att informera, upplysa och försöka skapa opinion för dessa problem i deras olika vidd. Jag har för min del kommit till den slutsatsen att vi måste acceptera den ekonomiska tillväxten. Det är bara genom en fortsatt tillväxt som vi kan åstadkomma rimliga levnadsförhållanden för de stora medborgargrupperna i vårt land och ute i världen, och då självfallet under kravet att vi skall värna om miljön och ha en vettig produktionsinriktning. Där tycker jag att de senaste fem, sex årens åtgärder — både i vårt land och globalt — är rätt uppmuntrande. Vi skall komma ihåg att de här miljöproblemen, som hänger samman med kärnkraften, har vi bara diskuterat sju åtta år, och ändå har det åstadkommits ganska mycket. Men vi måste naturligtvis ytterligare skärpa miljökraven. Vi måste sträva efter internationell lagstiftning. Kort sagt: Vi måste se till att den ökning av den materiella standarden som flertalet människor behöver kan ske under hänsyn till vår miljö. Jag vill sluta med de orden. I övrigt tycker jag att den här debatten har givit väldigt mycket positivt. Det är positivt att politikerna tar upp de här frågorna, att de verkligen försöker greppa de problem som vissa experter tvistar om och att de är beredda att ta ansvar och fatta beslut. Men låt oss hålla debatten på en saklig nivå. Och låt oss framför allt inse att domedagsprofetior knappast hjälper utvecklingen framåt.
Herr talman! Herr Wijkman sade att de flesta experter var överens om att vi har åtminstone teoretiska lösningar på problemet med den långsiktiga förvaringen av det radioaktiva avfallet. Jag vet inte vilka källor han har för detta. I OECD-rapporten Radioactive Waste Management Practices in Western Europe — vår egen direktör Svenke i Svensk kärnbränsleförsörjning AB var med i en expertgrupp som utarbetade den — säger man emellertid klart och tydligt att vi nu icke har denna lösning och inte vet om det går att lösa problemet. Man måste räkna med att för oöverskådlig tid hålla dessa produkter under aktiv uppsikt. Vidare har statens strålskyddsinstituts chef, professor Bo Lindell, tillsammans med Sven Löfveberg givit ut en bok, Kärnkraften, människan och säkerheten, där man tar upp vad jag har talat om här och säger att problemet icke är löst. Man är mer optimistisk och menar att vi måste lösa det innan vi sätter i gång att producera kärnkraft i stor skala, men man säger som sagt klart och tydligt att problemet nu icke är löst. Sedan tog herr Wijkman upp frågan om vår ökade energiproduktion. Det för för långt att i en kort replik gå in på den, men jag har aldrig förstått hur en ökning av vår energikonsumtion i Sverige skulle kunna hjälpa u-länderna, hur vi genom att öka vår lyxproduktion kan hjälpa de länder som lider brist på det nödvändiga. Jag håller helt med om att det är en ojämlik fördelning i vårt eget land och att många människor skulle behöva en högre standard här, men det kan inte undanskymma problemställningen. Vi måste diskutera föroch nackdelar och låta människorna själva komma till tals i fråga om hur de väljer.
Herr talman! Jag har inte läst den engelskspråkiga rapporten, men jag har här ett anförande som herr Svenke — som tydligen deltog i arbetet i OECD =— höll den 24 april inför RIFO:s studiegrupp ”Långsiktig energiförsörjning”. Han slutade det anförandet med följande ord: ”I den situation som föreligger — — — bedömer jag att vi gör mer och realistisk nytta för framtiden genom att medverka till och kräva internationella stringenta kravspecifikationer och internationalisera det fortsatta tekniska och administrativa arbetet rörande de avfallsfrågor kärnkraften för med sig än genom att etablera nyttjandeförbud på ett geografiskt begränsat relativt litet område av vår värld.” Var Svenke står är alldeles entydigt när man har tagit del av det här anförandet. Det är klart, fru Hambraeus — jag är medveten om det — att hanteringen kräver uppsikt, men vad kräver inte uppsikt i vår komplicerade värld? Det skulle leda för långt att gå in på en massa andra problem, som vi delvis själva har skapat genom den tekniska utvecklingen, och som hela tiden kräver uppsikt. Men jag tror att framtidens generationer, som fru Hambraeus ömmar så starkt för — och det är i och för sig positivt —, är beredda att ta ett ansvar för att hålla uppsikt över vissa obehagliga avfallsprodukter, lika väl som de måste ta över andra problem som tidigare generationer har skapat. Huvudproblemet i den här frågan måste ändå vara: Går det att på ett rimligt sätt förvara dessa avfallsprodukter så att riskerna är mycket små att de läcker ut? Om man sedan måste hålla uppsikt eller inte tycker jag faktiskt i det sammanhanget är ganska ovidkommande. Jag tror där obetingat på tekniken i framtiden. När det gäller u-länderna och vår egen standard är det självklart att u-länderna själva skall få avgöra vilken produktionsinriktning och energikonsumtion de skall ha i framtiden. Vad jag försökte klargöra — och jag riktade mig därmed inte direkt till fru Hambraeus utan främst till andra deltagare i debatten utanför det här huset — det var att när man säger att vi skall göra avkall på vår standard, att vi skall sluta med onödig lyxkonsumtion, då talar man om väldigt marginella företeelser i Amerika och vissa andra industriländer. Det gäller vissa begränsade grupper som ägnar sig åt, vad vi kan kalla, överflödseller lyxkonsumtion.

Herr talman! Dagens debatt är inte den första i vilken riksdagens ledamöter utvecklar stor energi i argumentation om vårt behov av energi. Men diskussionen har fått delvis nya utgångspunkter. Styrkorna är i viss mån omgrupperade, och jag tycker att det understundom är litet svårt att se de klara frontlinjerna. Det vittnar bl.a. reservationerna till näringsutskottets betänkande om. Där tycks det ha uppstått någon sorts trekvartskoalition mellan vpk och centerpartiet. Jag har inför den här debatten roat mig med att titta igenom litet material kring den heta debatt i energifrågorna som fördes i riksdagen i december 1967. Det är bara fem och ett halvt år sedan dess. Jag skall be att få citera ett par yttranden som då fälldes.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 Allmänna beredningsutskottets ordförande fru Eriksson i Stockholm yttrade: ”Situationen i dag är inte risk för brist på kraft — snarare råder för dagen ett överskott på kraft.” Hon liknade genomförandet av då planerad vattenkraftsutbyggnad vid det öde som drabbar den soldat som skjuts på krigets sista dag, när man redan har fred i sikte. Jag beklagar att den fred i energifrågan man då trodde sig ha i sikte har blivit uppskjuten på för dagen obestämd tid. Låt mig framhålla att det inte ligger någon efterklokhetens kritik i det som jag här har sagt. De som 1967 trodde sig se en snar lösning på våra energiproblem var i gott tekniskt, vetenskapligt sällskap. Den beryktade Uppsalagruppen skrev till handelsdepartementet och jordbruksdepartementet i januari 1967 och förklarade att ”atomkraftverken är framtidsmelodin”. Men det var då det. I dag har vi fått en skrivelse från Miljögruppernas riksförbund som hotar med att deras medlemmar i höstens riksdagsval skall stödja bara de riksdagskandidater som förklarar sig villiga att stoppa atomkraftverken. Det finns risk att reaktorerna släpper ut stora kvantiteter radioaktivt avfall i miljön, skriver man. Den muntra och käcka framtidsmelodi som Uppsalagruppen trodde sig spela preludiet till har snabbt modulerats till en dov och hotfull ödessymfoni. Från pressdebatten 1967 har jag hittat bara några få antydningar om att det väl ändå kunde tänkas finnas vissa risker förenade med atomkraften. Men de som framförde sådana funderingar betraktades närmast som något insnöade i sin brist på vetenskaplig upplysning. Nu tycks tveksamheten och kritiken mot kärnkraften bli mer allmän. Allt fler överger uppfattningen att kärnkraften är den energikälla som på ett tillfredsställande sätt kan lösa energiproblemet — och annan patentlösning tycks inte finnas inom räckhåll. Jag frågar mig då: Är det inte motiverat att förutsättningslöst pröva frågan om utbyggnad av de outnyttjade energitillgångar vi faktiskt har i våra älvar? Jag är medveten om att vattenkraften långt ifrån utgör en lösning av energiproblemet. Men här kan man väl i dubbel mening använda ordspråket: Många bäckar små — — —. Den redovisning beträffande vattenkraftsreserven som industriministern gav här i dag visar, tycker jag, att denna reserv inte är så ringa som man många gånger gör gällande. Den miljöförändring som sker vid utbyggnad av vattenkraft är vi väl förtrogna med. Vi som bor i närheten av reglerade älvar är inte alls så uppskrämda av den förändring i naturen som kraftverk och regleringsdammar utgör som många av dem som mera på det teoretiska planet möter de här frågorna. Till vår stora glädje är det många som kommer som turister till våra reglerade älvar och trivs bra där. Jag menar att vid sidan av fortsatta strävanden att utveckla nya former för energiproduktion bör vi fortsätta vattenkraftsutbyggnaden. Det är inte bara sysselsättningspolitiska skäl som talar för detta utan även energipolitiska. Jag konstaterar att i det anslag till kraftstationer som näringsutskottet i sitt betänkande nr 49 tillstyrker ingår också vissa medel för vattenkraftsanläggningar. Till dessa hör Juktans pumpkraftstation. Det är av stort värde främst för Västerbottens inland att det projektet kan komma till stånd. Det beräknas ge sysselsättning åt ca 360 man under fem år. Därutöver ger det, som vi vet, många positiva bieffekter i de berörda kommunerna. Och i dagens läge är det väl ingen som vill förakta det energitillskott som kommer landet till godo också genom denna utbyggnad. Vi är i Västerbotten mycket intresserade av att Juktanprojektet snabbt kommer i gång, och jag vill avslutningsvis fråga industriministern om han i dag kan redovisa någon mera exakt tidsplan för det här projektet.

Herr talman! Herr Andersson i Örträsk har ju egentligen med åtskilliga melodiantydningar bjudit upp till Vindelälvspolska, men jag kommer att nobba honom. Jag skulle emellertid bara vilja svara på den fråga herr Andersson har ställt om Juktanprojektet och säga att om riksdagen nu följer Kungl. Maj:ts och desslikes utskottets förslag kommer regeringen att föranstalta om igångsättning av de arbeten som det är möjligt att påbörja i avvaktan på vattendom. Det innebär att vi hoppas kunna fatta beslut redan i fredagens konselj för att därmed tillgodose ett mycket stort behov av arbetstillfällen som finns i det aktuella området i Västerbotten.

Herr talman! Nyligen har vi fått ett nytt konsumentverk. Verksamheten har dock bara pågått några månader, och det är därför rimligt att verket får litet tid på sig för att finna de rätta formerna för sin verksamhet. Det är emellertid viktigt att konsumentpolitiken från verkets sida utformas så, att man har god kontakt med konsumenten på det regionala planet; risken är annars att vi får en dirigering av konsumentpolitiken från ett centralt ämbetsverk i Stockholm. Varudeklarationsutredningen har sedan vi i folkpartiet skrev vår partimotion lagt fram sitt lagförslag, där de krav som vi fört fram i motionen i stort sett tillgodosetts. Vi har därför på dessa punkter icke avlämnat någon reservation. I ett särskilt yttrande har vi dock understrukit vikten av att dessa viktiga konsumentpolitiska frågor nu blir föremål för åtgärder från Kungl. Maj:t i enlighet med vad varudeklarationsutredningen föreslår. Avgörande för inställningen till vilka åtgärder som bör vidtas är vilka möjligheter som finns att öka konsumentens inflytande över produktion och prissättning inom marknadsekonomin. Att skapa ett ökat inflytande för konsumenterna är enligt vårt sätt att se ett viktigt led i strävandena att åstadkomma en bättre maktbalans i det ekonomiska livet. I dagens läge är detta inflytande störst när produkten redan är färdig, men konsumenten bör kunna ha något att säga till om redan då olika idéer prövas och vägs mot varandra. Det är nödvändigt med information från konsumenterna på de stadier i produktutvecklingsprocessen då allt är påverkbart. För att detta skall kunna ske fordras god kontakt med konsumenterna. Jag syftar på en verksamhet med effektiv regional och lokal förankring. Det behövs en konsumentverksamhet ute i landet, eftersom det ju ändå är där som de flesta människorna bor. Folkpartiet har i sitt partiprogram slagit fast följande — jag vill gärna citera vad vi har skrivit in i programmet om denna verksamhet: ”Konsumentverksamheten måste ha sin förankring även på det lokala planet.

Att hjälpa medborgarna lokalt med reklamationer och information. 2. Att fungera som problemuppfångare för bl.a. konsumentverket. 3. Att utgöra ett rikt kontaktnät, varigenom konsumentverkets resultat och intentioner kan föras ut till konsumenten. Olika kommuner har sedan 1967 bedrivit en försöksverksamhet med lokala konsumentkommittéer. Av de rapporter som är avlämnade från dessa kommittéers tre första verksamhetsår framgår klart och tydligt att denna verksamhet är nödvändig i ännu fler kommuner. Försöksperioden avsågs först vara avslutad sommaren 1969. Men då försöksverksamheten mött ett så stort intresse från allmänhetens sida ansåg centrala rådet och kommittéerna att det var orimligt att lägga ned verksamheten för att sedan eventuellt starta den igen på permanent basis. Antalet inkommande ärenden var första året 250, andra året 600 och tredje året, alltså 1969, 1 350. Dessutom hade kommittéerna under det tredje året i större utsträckning varit remissinstans på olika områden. Detta talar för att en lokal konsumentverksamhet behövs som en effektiv problemuppfångare och som en hjälp till konsumenterna. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationen 2 av herr Andersson i Örebro m.fl.

Herr talman! Genom den konstruktion som lagen om otillbörlig marknadsföring och lagen om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor har begränsas konsumentombudsmannens verksamhet till vissa områden, nämligen näringsverksamhet i både privatoch offentligrättslig form. Däremot inbegrips inte myndigheters icke-k ommersiella broschyrutgivning och reklamverksamhet. Om man studerar det förhållandet litet närmare kan man konstatera att det kan få till följd att en statlig myndighet utger en broschyr som är av tvivelaktigt slag beträffande faktainnehållet, utan att saken kan dras inför konsumentombudsmannen. Som ett exempel på detta framhålls i den enskilda moderata motionen 222 att centrala studiehjälpsnämnden i en skrift med en tvivelaktig reklammetod bevisat att studiemedelssystemet är fördelaktigare än banklån. Eftersom studiehjälpsnämnden inte betraktas som näringsidkare är konsumentombudsmannen förhindrad att pröva fallet. Herr talman! Vi anser från vårt håll att detta är ett uppenbart fel. I reservationen 1 har herr Regnéll och jag begärt en ändring av de två nämnda lagarna, varigenom myndigheternas serviceerbjudanden skulle ingå i konsumentombudsmannens verksamhet oavsett om dessa är av kommersiell natur eller inte. Syftet är alltså att skydda alla konsumenter gentemot privata eller statliga företag, affärsdrivande verk eller myndigheter. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här i korthet har försökt föra fram ber jag att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Det behövs inte så många minuter för att motivera det berättigade i vpk:s motion nr 1499 som behandlas i näringsutskottets betänkande. Frågan om organiserad lokal konsumentverksamhet har förut behandlats av riksdagen, och vänsterpartiet kommunisterna har hela tiden hävdat uppfattningen — det gjordes redan i samband med beslutet om inrättandet av ett konsumentverk — att detta inte skulle fungera om man inte har den lokala förankring som vi vid olika tillfällen föreslagit. Trots att försöksverksamheten med lokala konsumentkommittéer gav så positiva resultat som redovisats, ägnades erfarenheten från den försöksverksamheten ett svalt intresse vid tillkomsten av konsumentverket. Den avhandlades helt kort i propositionen. Att Kommunförbundet visade ett svalt intresse berodde dels på kommunernas ekonomi, dels på — som man anförde — att kommunerna inte fick företräda partsintressen. Vi tycker i motsats till detta att det borde vara en självklarhet för samhället att stödja konsumenterna som är den svagare parten mot producenter och försäljare som är betydligt starkare. Det visar utbudet av varor och tjänster som långt ifrån alltid är inriktat på behovet utan som oftare har sin grund i privata vinstintressen. I ett anförande redan vid behandlingen av förslaget om konsumentverket kritiserade vi denna punkt i propositionen som inte gav konsumen ten ett lagligt stöd när det gällde att få producenterna att ta hänsyn till konsumenternas önskemål och behov. De samverkansvägar som det hänvisades till i propositionen trodde i varje inte vpk på. Konsumenterna hamnar oftast i underläge då marknadskrafterna alltid är starkare. Det finns i dag tusen och en grejor av olika slag som inte fyller någon funktion men som ändå säljs till oss lättrogna konsumenter, ofta med utnyttjande av en osund reklam. Jag tror inte att det finns många familjer i dag som inte har liggande några oandvändbara artiklar som impulsköpts efter demonstratörers påverkan. Hemkonsulenterna, som i dag gör en beundransvärd insats när det gäller upplysning om användbarheten i förhållande till det pris som vi betalar för en vara, är alldeles för få för att nå ut till alla behövande grupper. De kan av tidsskäl inte syssla med uppsökande verksamhet. En utbyggd kommunal verksamhet som vänder sig direkt till konsumenterna skulle ge delvis en annan inriktning av hemkonsulenternas arbete. Man skulle bättre kunna utnyttja deras ofta gedigna kunskaper på olika områden. Helsingborg som var en av försöksorterna har ombildat sin lokala kommitté till konsumentnämnd. Här har man nu arbetat med konsumenternas problem sedan 1967, i drygt fem år. Där vet man i dag att det gäller konsumenternas svårigheter att säga ifrån eller att få en godtagbar förklaring i fall som måste redas upp. Man har samlat ett imponerande material över behov och önskemål, som konsumentverket nu skall ägna sig åt att kartlägga. Det visar sig att de som mest drabbas av svårigheter med nya varusortiment är de äldre. De är godtrogna och tar hellre en onödig utgift och grämelsen än att — som de säger — bråka, även om de onödiga utgifterna för dem betyder ännu sämre kosthåll eller andra bekymmer. Matkostnaden är en utgiftspost som de med små inkomster tvingas skära ned på. På den lokala konsumentverksamheten kan också läggas sociala aspekter — det är inte bara med varor och tjänster som det finns problem. Många sociala problem kommer fram, och man når grupper som förut inte haft någon som helst kontakt med konsumentupplysning. En naturlig utveckling vore därför att lokal konsumentupplysning och social stödverksamhet bedrevs i nära samband med varandra. Här finns kanske en väg att spara pengar både för den enskilde konsumenten och för kommunerna. Att det finns intresse för denna lokala verksamhet redovisas i näringsutskottets betänkande där det redogörs för den pågående verksamheten. Trots den spärr som finns genom överenskommelsen om skattestopp och medvetandet om de snäva ekonomiska ramar kommunerna har att röra sig inom har ett stort antal kommuner motioner liggande om inrättande om särskilda lokala organ för konsumentfrågor. Men här liksom i andra fall — det finns det många exempel på — ligger en utredning i vägen för fattandet av omedelbara konkreta beslut. Såvitt jag kan bedöma finns inget ytterligare att utreda i detta fall. Alla är överens om att lokal konsumentverksamhet är nödvändig om konsumentverket skall fungera, men hänvisningen till utredningar och ytterligare försöks verksamhet ger kommunerna anledning att skjuta problemen framför sig. Därför, herr talman, kan vänsterpartiet kommunisterna inte godkänna utskottets motivering för ett avslag på motionen 1499. Det är angeläget, som sägs i reservationen 2 till betänkandet, att staten genom sina centrala och regionala organ på området på olika sätt stimulerar och stöder insatser från kommunernas sida, framför allt genom lokala konsumentkommittéer. Det är angeläget att det görs någonting nu. Därför yrkar jag bifall till reservationen 2 som också vpk:s representant i utskottet står bakom.

Herr talman! Det föreliggande betänkandet från näringsutskottet behandlar flera frågor på konsumentområdet, och enligt utskottets uppfattning är det också många viktiga konsumentproblem som har tagits upp i motionerna. Det skulle kanske därför ha funnits mycket goda skäl för att något närmare utveckla synpunkter kring de aktualiserade frågeställningarna. Jag skall emellertid inte göra det. Detta beror dels på att det råder ganska stor enighet när det gäller behandlingen av de framförda motionsförslagen, dels på att utskottet utgår ifrån att vi inom en nära framtid kommer att få behandla regeringsförslag inom olika avsnitt på det konsumentpolitiska området. Till utskottets betänkande har fogats två reservationer och ett särskilt yttrande. Jag skall om en stund återkomma till de båda reservationerna. Man kan knappast hävda att de båda reservationerna i detta betänkande är av det angelägnaste slaget. Jag vill understryka att redan i början av 1972 — när Kungl. Maj:ts proposition 1972:33 med förslag till riktlinjer för en utbyggd konsumentpolitik ännu inte var framlagd — tillsatte chefen för handelsdepartementet en sakkunnig med uppdrag att utreda vissa principfrågor i samband med varudeklaration. Jag vill här framhålla att handelsministern i direktiven till den sakkunnige bl.a. skrev följande: ”Den sakkunnige bör pröva under vilka förutsättningar och i vilka fall det från konsumentsynpunkt kan vara påkallat att föreskriva skyldighet att låta varor och tjänster åtfölja varudeklarationer. Vid prövningen bör särskilt uppmärksammas behovet av skydd mot risker för liv och hälsa som kan vara förenade med varans användning.” Handelsministern framhöll även att den sakkunnige allsidigt skulle utreda konsekvenserna av en utbyggd varudeklaration med inslag av ett obligatorium. Som framgår av utskottets betänkande har utredningen för några veckor sedan avlämnat sitt betänkande” Varudeklaration — ett medeli konsumentpolitiken”. I detta ur konsumentsynpunkt så viktiga arbete har det nu framförts förslag till lagstiftning, som i betydande omfattning berörts i de olika motionerna. När det sålunda gäller motionsförslagen om ökad produktsäkerhet, effektivare varudeklaration och bättre prisjämförelser, råder det för närvarande stor enighet inom utskottet om att ett förverkligande av det framlagda lagförslaget kommer att tillmötesgå de flesta önskemål som framförts av motionärerna. Jag vill gärna här uttala den förhoppningen att riksdagen inom en mycket nära framtid skall kunna räkna med ett regeringsförslag byggt på utredningens förslag till lagstiftning. Beträffande motionsyrkandena kring inrättande av varudeklarationsoch produktsäkerhetsråd anser utskottet att man först bör avvakta organisatoriska överväganden, som kan bli aktuella i samband med den kommande lagstiftningen. Ett annat motionsyrkande gäller konsumentskydd i samband med bilreparationer. Liksom i tidigare sammanhang vill utskottet än en gång understryka att detta är en väsentlig fråga för berörda konsumenter. Med tillfredsställelse kan utskottet konstatera att konsumentombudsmannen och Motorbranschens riksförbund kunnat träffa en uppgörelse om nya bestämmelser för bilreparationer. Dessutom har konsumentverket vid sidan härav vidtagit åtgärder på detta område. Verket planerar t.ex. tre undersökningsprojekt rörande bilbranschen: ett om försäljning av begagnade bilar, ett om försäljning av nya bilar och ett om bilreparationer. Ja, enligt Aftonbladet av den 14 maj pågår nu förhandlingar mellan konsumentverket och bilhandeln om en ångervecka och en deponeringssumma, liknande den i resebyråbranschen. Verkets generaldirektör Lars Ag förklarade att man på det sättet skulle kunna avslöja de dåliga bilarna, innan de byter ägare. Inte minst med hänvisning till de här redovisade åtgärderna har utskottet ansett sig kunna avvakta resultatet av de aktuella insatserna. Jag vill slutligen anföra några synpunkter på de två reservationer som fogats till utskottets betänkande.

Det framgår väl också ganska klart av utskottets betänkande att den av reservanterna uppmärksammade verksamheten ingalunda är undantagen samhällelig kontroll. Utskottet har understrukit att klandervärda åtgärder från myndigheternas sida i vanlig ordning bör kunna framföras exempelvis till justitieombudsmannen, justitiekanslern och i andra fall även till myndigheter i överordnad ställning. Beträffande den i motionen påtalade händelsen ber jag att få hänvisa till redovisningen i utskottets betänkande, där det finns en ganska översiktlig redovisning av åtgärderna i den frågan. I motsats till moderata samlingspartiets representanter anser alla de övriga utskottsledamöterna att den nuvarande ordningen på det aktuella området är tillfredsställande. I reservationen 2 begärs att riksdagen hos regeringen hemställer om att åtgärder vidtas för att stimulera den lokala konsumentpolitiska verksamheten, bl.a. i form av lokala konsumentkommittéer. Det bör här i första hand framhållas att i proposition nr 33 år 1972 angavs framåtsyftande riktlinjer för en utbyggd och förnyad konsumentpolitik. Som bekant är målet för en sådan politik att främst stödja och förbättra konsumen ternas ställning på marknaden. Vid den konsumentpolitiska debatten den 26 maj 1972 framförde handelsministern bl.a. följande synpunkter i anslutning till den kommunala konsumentpolitiken: ”Jag vill nämna att vi har börjat förbereda arbetet på en utbildning av landets hemkonsulenter för att de skall kunna bistå kommunerna. Den utbildningen startar redan i höst för att de den 1 januari skall vara färdiga att gå in i verksamheten och därmed ge den bästa stimulansen åt de kommuner som vill komma igång fort. Sedan bör det vara konsumentverkets uppgift att efter en tid se över den kommunala verksamheten för att vi skall kunna bedöma vilka resultat som faktiskt har åstadkommits.

I ett inledningsskede tycker jag att vi skulle kunna vara överens om att det är en väsentlig uppgift för konsumentverket att tillsammans med Kommunförbundet finna en tillfredsställande lösning av frågan om kommunalt engagemang i konsumentpolitiken. I det syftet pågår för närvarande intensiva överläggningar mellan konsumentverket och Kommunförbundet om på vilket sätt en sådan verksamhet skall organiseras i kommunerna. Utskottet räknar med att man genom dessa förhandlingar skall kunna åstadkomma ett tillfredsställande program för den konsumentpolititiska verksamheten i kommunerna. Det framgår ju också av handelsministerns interpellationssvar den 27 april, att ett ganska stort antal av landets kommuner för närvarande prövar frågan om lokal konsumentverksamhet.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
Herr talman! Jag sade redan i mitt inledningsanförande att konsumentverket varit i gång för kort tid och att man borde ge verket litet längre tid att finna formerna för sin verksamhet. Jag tror emellertid att de lokala konsumentkommittéerna är så pass viktiga för den konsumentpolitiska verksamheten att man bör ge en politisk anvisning om hur man vill bygga ut den verksamheten och inte helt lita på att detta skall läggas under konsumentverket. Jag framhöll i mitt anförande att om det inte skall bli en dirigering av konsumentpolitiken från det centrala ämbetsverket i Stockholm så är det nödvändigt att bygga ut denna lokala verksamhet, för det är ju ändå ute i landet som konsumenterna finns.
Herr talman! Herr Blomkvist säger att det inte är någon av de angelägnaste frågorna som reservationerna här gäller. Men det beror ju på hur man bedömer problemen. Hemkonsulenterna är alldeles för få för att nå ut till de konsumentgrupper som bäst behöver deras hjälp. I 12 län finns det en hemkonsulent på 200 000 invånare. Det är en ganska orimlig uppgift som dessa hemkonsulenter har. Det är alldeles riktigt att konsumentverkets verksamhet bara pågått fyra månader, men i några kommuner har man ju mer än fem års erfarenhet av den försöksverksamhet som bedrivits där. Att det måste hända någonting på det lokala planet är ju alla överens om. Att ingenting händer beror väl delvis på att man inte är överens om vem som skall betala den här praktiska och nödvändiga formen av konsumentstöd.
Herr talman! Vad först gäller behovet av konsumentnämndernas verksamhet inom kommunerna tror jag mig kunna säga att utskottsmajoriteten och reservanterna inte har några delade meningar. Men vi har inom utskottsmajoriteten en annan uppfattning när det gäller igångsättandet av denna verksamhet. Jag tycker att både fru Nordlander och herr Rydén bortser från att förutsättningen för att man skall få kommunerna engagerade i denna verksamhet ju är att vi får de förtroendevalda intresserade för att bedriva en kommunal konsumentpolitik. 5 Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå att det skulle finnas en bättre form för konsumentverket att angripa detta problem än att vända sig till det samordnande organ som kommunerna har, nämligen Kommunförbundet, och att gemensamt med detta arbeta fram ett program som kommunerna kan bygga verksamheten vidare på. Jag anser att det är nödvändigt att få en stabil grund att stå på för dessa nämnders kommande verksamhet. I detta sammanhang anser utskottsmajoriteten att det därför är viktigt att avvakta resultaten av de förhandlingar som för närvarande förs mellan konsumentverket och Kommunförbundet. Låt mig uttrycka den förhoppningen, herr talman, att det kommer att bli ett tillfredsställande resultat av dessa förhandlingar.

Herr talman! Arbetslösheten har under senare år legat på en hög nivå i vårt land. I debatten om hur ökad sysselsättning skall uppnås har frågan om de privatkapitalistiska företagens s.k. investeringsvilja haft en framträdande plats. Regeringen har med olika skattepolitiska åtgärder och gåvor till privatkapitalet sagt sig vilja stimulera investeringarna, och från borgerligt håll har man ofta begärt ännu längre gående förmåner för företagen. De vidtagna åtgärderna har som bekant inte skapat nya arbetstillfällen — tvärtom har antalet arbetstillfällen inom industrin blivit allt mindre. Jämsides med nedgången i sysselsättningen i vårt land har en kraftig ökning av antalet anställda i svenska företag utomlands kunnat noteras. Siffror som redovisades i slutet av förra året visade sålunda att medan antalet anställda i industrier i Sverige minskat med 2 procent mellan 1965 och 1970 har antalet anställda i svenska företag utomlands ökat med 24 procent. Det bör också noteras att en rad svenska företag i dag sysselsätter betydligt fler personer utomlands än i Sverige. Detta gäller bl.a. SKF, LM Ericsson, Tändsticksbolaget, Electrolux, Alfa-Laval och Atlas Copco. Det pågår en mycket omfattande kapitalexport från vårt land, och denna domineras av storföretagen. Kapitalexporten är ett utmärkande drag i den kapitalistiska ekonomin och ett uttryck också för den svenska storfinansens profitjakt på den internationella marknaden. Det finns flera skäl för denna trafik, bl.a. strävan att utnyttja lägre lönenivåer och sociala kostnader, men också försök att därigenom motarbeta de anställdas krav i vårt land. Inte så sällan uttalas hot om flyttning av företag utomlands mot fackföreningsfolkets berättigade krav. Lönsamheten här hemma sjunker, brukar det heta från storfinansens sida. Vad är det för pengar som svenska storföretag investerar i andra länder? Jo, det är pengar som de svenska arbetarna under pressande arbetsförhållanden har arbetat ihop. Det är dessa pengar man investerar där man tror sig kunna få ut ännu högre profiter. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna i motionen 96 framfört kritik mot den generositet som visas storföretagen i fråga om utlandsinvesteringarna. Vi hävdar att det vore mera gynnsamt för den ekonomiska utvecklingen om kapitalisterna tvingades starta industrier i avfolkningsbygderna än i Portugal och Latinamerika. Under åren 1969-1971 gavs tillstånd för direkta investeringar av svenskt kapital i utlandet i en omfattning som närmade sig 4 miljarder kronor. Förra årets siffra torde överstiga 2 miljarder, dvs. 6 miljarder på fyra år. Utlandsinvesteringarna saknar motstycke i Sveriges ekonomiska historia samtidigt som arbetslösheten är stor i vårt land och det klagas på bristande investeringsvilja här. Inte nog med att stor generositet visats i fråga om tillståndsgivning för utlandsinvesteringar. Staten ger också investeringsgarantier för kapitalets investeringar i vissa länder. Bilden är alltså denna: Storfinansen har genom utnyttjande av arbetskraft och naturtillgångar i vårt land skaffat kapital som man investerar i länder där man vanligen förutser högre profit. Arbetslösheten är stor i Sverige. Svenska skattebetalare skall garantera kapitalisternas investeringar i andra länder. Kan den svenska storfinansen begära mera? Ja, tydligen. Från moderata samlingspartiet har man i en motion begärt, som det heter, ökad liberalisering av valutaregleringen. På den kroken har man också lyckats fånga folkpartiet i finansutskottet. Finansutskottet har upptäckt att vpk-motionens yrkande är helt motsatt moderatmotionens. Detta är naturligtvis riktigt. Medan moderaterna tydligen vill ha ännu större frihet för kapitalet, så vill vi skärpa restriktionerna vid tillståndsgivning till utlandsinvesteringar. Utskottet förnekar inte, som det heter, ”att de multinationella företagen, vare sig de är svenska eller utländska, i vissa lägen kan skapa problem för och komma i konflikt med nationell ekonomisk politik”. Man sätter dock sin lit till en arbetsgrupp som skall bereda frågor rörande multinationella företag och avstyrker vpk-motionens yrkande i avvaktan på arbetsgruppens resultat. Vad är det då vi har begärt i motionen 96? Jo, vi har yrkat att riksdagen i skrivelse till riksbanksfullmäktige som sin mening uttalar att skärpt restriktivitet visas vid tillståndsgivning till investeringar i utlandet. Det behöver man, herr talman, inte avvakta resultatet från någon arbetsgrupp för att uttala. Omfattningen av utlandsinvesteringarna och den höga arbetslösheten i vårt land är tillräckliga skäl för ett sådant uttalande, och jag ber att få yrka bifall till motionen 96.

Herr talman! Den reservation som är fogad till finansutskottets betänkande nr 26 angående fortsatt valutareglering är ju hållen i en mycket klädsamt försiktig ton — det vill jag gärna understryka — och det hedrar reservanterna. Jag noterar även den skillnaden jämfört med i fjol, då vi diskuterade dessa ting, att centerpartisterna i utskottet nu avstått från att sätta sina namn under reservationen. Förra gången hade de ju skrivit på reservationen. Detta är också en framgång enligt mitt sätt att se. Det visar även att det numera finns en spricka i den borgerliga oppositionen när det gäller synen på denna för vårt land ganska viktiga ekonomiska fråga. Reservanterna påstår följande — det är i stort sett samma skrivning som i fjol: ”Även om utskottet som framgått av det föregående tillstyrker en förlängning av valutaregleringen för tiden den 1 juli 1973—den 30 juni 1974 innebär detta intet ställningstagande till förmån för ett bibehållande av de stränga bestämmelserna på längre sikt.” Ja, det är ju ingen i utskottet som har sagt något annat heller. Detta är ju en fråga som vi årligen får ta ställning till här i riksdagen. Jag förstår egentligen inte varför reservanterna behöver upprepa den. Vi har ju varje år möjlighet att pröva huruvida en förlängning av valutaregleringen skall göras eller inte. I den motion från moderata samlingspartiet som ligger till grund för reservationen talas det om att man i ett normalt valutaläge bör återgå till den liberaliseringsgrad som rådde på valutaområdet före september 1969. Ja, vad man än kan säga om valutaläget nu och under de senaste åren, så inte kan man väl påstå att det har varit eller är normalt. För närvarande råder det ju alltjämt en påtaglig oro på valutaområdet. Som utskottet framhåller i sitt betänkande har utvecklingen på den internationella valutamarknaden under de senaste åren haft mycket starka inslag av dramatik. Tidigare har en fast växelkurs närmast framstått som ett mål för den ekonomiska politiken. Under senare år har vi i stället fått den situationen att en föränderlig växelkurs i allt större omfattning har kommit till användning som ett medel för att återställa balansen i utrikesbetalningarna länderna emellan. Även om vi kan glädjas åt att vår egen valutaställning nu är mycket stark med en valutareserv på 11,3 miljarder i mars månad i år, så finns det enligt utskottets mening ingen anledning att nu vidtaga speciella åtgärder i liberaliserande syfte utöver dem som redan har vidtagits, särskilt som vi vet att oron på den internationella valutamarknaden på intet sätt är avvärjd. Trots de ansträngningar som under senare tid gjorts av den s.k. tioklubben vet vi att svårigheterna fortfarande är ganska påtagliga. Som framgår av riksbanksfullmäktiges förvaltningsberättelse för 1972 har det i flera viktiga avseenden skett en återgång till de principer som tillämpades före september 1969. Detta gäller bl.a. beträffande vissa viktiga kapitalbetalningar, återköp av utlandsägda svenska värdepapper samt kapitalöverföringar till svenska emigranter i utlandet. Då det gäller tillståndsgivningen för återköp av värdepapper och emigranternas kapitalutförsel har de — med de ytterligare lättnader som genomförts under 1972 — nästan helt återförts till de principer som gällde 1969, detta enligt bankofullmäktiges egna uttalanden. Och det överensstämmer i stort sett med våra åtaganden som medlem i OECD, i varje fall på detta område. Och i vad gäller direkta investeringar och upplåning i utlandet har det inte varit möjligt att gå längre i liberaliseringar. I detta sammanhang förtjänar det dock påpekas att tillståndsgivningen för utlandsinvesteringar har ökat mycket kraftigt de senaste åren. Jag förstår att herr Berndtson i Linköping inte tycker om det. År 1971 gavs sålunda tillstånd för utlandsinvesteringar till ett belopp av 1 255 miljoner, och 1972 var motsvarande belopp uppe i närmare 2 miljarder. Vidare har tillståndsgivningen för utländsk upplåning genomgått en betydande ökning. Under här relaterade förhållanden, och då detta är en fråga som riksdagen får ta förnyad ställning till varje år, har utskottet inte funnit några bärande skäl till att biträda motionsyrkandet om ett särskilt uttalande om återgång till 1969 års liberaliseringsgrad på detta område. Inte heller finner vi det särskilt meningsfullt att tillsätta en särskild utredning beträffande valutaregleringen. Den fråga som herr Berndtson i Linköping tar upp och där han pläderar för vpk-motionen innehåller yrkanden som går i helt motsatt riktning i förhållande till motionen 1913. Och jag höll på att säga att det vore väl underligt annars, även om vi i vissa lägen trots allt får uppleva att moderater och kommunister här i kammaren understundom befinner sig på samma linje. Motionärerna pekar bl.a. på att svensk industri expanderar snabbare utomlands än inom Sverige, och man kritiserar att detta har medfört att man startar industrier i bl.a. Portugal och Latinamerika. Nu är emellertid utskottet på intet sätt främmande för de problem som de multinationella företagen kan skapa i vissa situationer. Det uttalas i betänkandet att de multinationella företagen genom sitt agerande kan komma i konflikt med den nationella ekonomiska politiken. Häri ligger dessutom — vilket jag kan anföra inom parentes — det bekymret att man med svenskt kapital kan sägas ge ett indirekt stöd till regimer i andra länder, som i andra sammanhang och på andra områden driver en politik som vi inte kan acceptera. Nu är det emellertid på det sättet, som utskottet framhåller, att industriministern nyligen tillsatt en särskild arbetsgrupp under statsrådet Lidboms ledning, som skall bereda frågor rörande de multinationella företagen. Även om utskottet, som här anförts, har förståelse för de problem som berörs i motionen 96 anser vi det nödvändigt att avvakta resultatet av den Lidbomska arbetsgruppens arbete innan ställning tas till dessa frågor. Det gäller nämligen att se över det hela internationellt, och på många områden gäller det också att försöka skapa internationella överenskommelser för att komma till rätta med de problem som kan uppstå i dessa sammanhang. Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Herr Jansson bekräftar faktiskt den skildring av utlandsinvesteringarnas omfattning som vi ger i motionen 96, och utskottet erkänner också att dessa investeringar skapar problem för landets ekonomi. Då tycker jag inte att man bör vifta bort problemet med hänvisning till en arbetsgrupp som skall syssla med frågor som rör de multinationella företagen. Frågan huruvida de tilltagande investeringarna i andra länder är förenliga med strävandena att bekämpa arbetslösheten i vårt land är en väsentlig frågeställning, som dock varken utskottet eller utskottets talesman berör. Vi anser att utlandsinvesteringarna inte är särskilt förenliga med de strävandena. Därför har vi också tyckt att riksdagen borde göra ett uttalande om återhållsamhet — åtminstone i det här läget — i utlandsinvesteringarna. Det finns även på lång sikt all anledning att hålla denna verksamhet under uppsikt. Herr Jansson bekräftade själv att dessa investeringar också har en politisk betydelse, som inte gärna kan vara förenlig med strävan att människorna i u-länderna skall få ökad självbestämmanderätt.

Herr talman! Till herr Brundin vill jag säga att jag är litet förvånad över att man år efter år i denna fråga återkommer med denna mycket urvattnade reservation. Den här gången har centerpartiet hoppat av. Vi kan väl hoppas att den andra mittenbrodern, folkpartiet, hoppar nästa gång, så att herr Brundin blir ensam. Jag sade tidigare att det hedrade centerpartiet att det lyste med sin frånvaro på den här reservationen. Kammaren får ju varje år tillfälle att pröva huruvida vi skall ha en fortsatt valutareglering eller inte. Jag vet då inte vad man skall kunna uträtta med en parlamentarisk utredning under tiden. Man behåller väl inte en valutareglering längre än vad som är nödvändigt. Till herr Berndtson i Linköping vill jag säga att det här ju ändå är fråga om internationella problem. Jag tror inte att Sverige ensamt kan lösa de svårigheter som uppstår med de multinationella företagen. Vi fick för några år sedan i gamla riksdagens dåvarande bevillningsutskott en redovisning av de internationella oljebolagens affärer i Sverige. Det visade sig att det endast var två bolag som i Sverige redovisade vinst som gav upphov till bolagsbeskattning. Det var OK och det lilla Uno-X. För övriga var vinsten noll. Det kan inte ha varit så att dessa företag gick så dåligt att det uppstod underskott, utan man har anledning att förutsätta att de på något sätt har möjlighet att föra över vinstmedel till andra länder, där beskattningen är förmånligare för dem. Men skall man komma till rätta med detta och annat tror jag det är nödvändigt att det sker genom internationella kontakter. Om herr Berndtson tar del av de direktiv som denna arbetsgrupp fått av industriministern och av den PM som är närsluten direktiven, kommer han att finna att det här är fråga om internationella kontakter för att lösa dessa problem. Därför tror jag att det är nödvändigt att avvakta arbetsgruppens resultat innan vi tar ställning till de frågor som herr Berndtson i Linköping tagit upp.
Herr talman! Först några ord till herr Brundin. Det är väl ändå uppenbart att effekten på tillväxt och sysselsättning i vårt land blir indirekt och därmed mindre om investeringarna görs i utlandet än om de görs direkt här i landet. Ingen tror väl — i varje fall gör inte jag det — att det är något annat än vinsten som utgör motivet för privata utlandsinvesteringar. Nu hävdar alltså moderaterna i sin motion och reservation att valutaregleringen inte är erforderlig eller önskvärd och vill helt eller delvis avveckla den. I klartext innebär det att man från moderat håll vill lägga avgörandet i händerna på privatkapitalet. Vi menar för vår del att samhällets inflytande över utlandsinvesteringarna tvärtom måste öka. Vi kan inte bortse från den sysselsättningssituation vi har i vårt land eller från den diskussion om den bristande investeringsviljan som pågår. En ökad utlandsinvestering ger oss inte de nya jobb som behövs — det finns skäl att hålla detta i minnet vid den fortsatta debatten om hur man skall bekämpa arbetslösheten i vårt land. Jag tror inte heller, herr Jansson, att man löser problemet med de multinationella företagen på en gång och genom ett enda beslut, men vad vi har menat är att man ändå måste kunna ingripa mot denna omfattande kapitalutförsel, som också har bekräftats här av herr Jansson. Han har även medgivit att den tilltagit från år till år. Ett uttalande från riksdagens sida tror jag därför skulle vara av värde. Det kan nämligen inte vara någon önskvärd utveckling att pengar som svenska arbetare har arbetat ihop förs ut och investeras i andra länder. Därtill kommer — som jag påpekade i mitt första anförande — att man också av skattemedel skall garantera dessa investeringar i vissa länder, om politiska förändringar där sker. Detta anser jag vara en generositet som vi verkligen bör göra slut på.

Herr talman! Låt mig börja med att citera ur det betänkande som vi nu behandlar: ”För att denna” — vårt lands — ”neutralitetspolitik skall vara trovärdig och realistisk måste den genomföras med stabil politisk inriktning och med stöd av ett totalförsvar som är avpassat och uppbyggt för att värna vårt oberoende, i första hand genom att vara fredsbevarande. Tilltron till neutralitetspolitiken kräver att hela landet kan försvaras och att försvaret kan avpassas till skilda lägen och möta olika hot och angripare. — — — Totalförsvaret bör vara så organiserat att det står klart för en angripare att han kommer att möta folkets samlade motstånd.” Detta slogs fast av förra årets riksdag, och det råder enighet i försvarsutskottet om detta vilket framgår av utskottets betänkande nr 16. Enligt en i dagarna publicerad enkät vill också svenska folkets stora flertal att vårt land skall ha ett starkt försvar. Ett observandum i enkäten borde vara nedgången i försvarsviljan bland ungdomen. Har samhället i allmänhet och skolan i synnerhet på ett riktigt sätt klargjort totalförsvarets viktiga funktion att långsiktigt vara ett värn för vår frihet och för en fredlig utveckling i vår del av världen? Statsrådet Sven Andersson gör i årets statsverksproposition den bedömningen att det inträtt en situation som kan innebära förutsättningar för att uppnå ett mera varaktigt tillstånd av avspänning och samarbete i Europa. Statsrådet anser vidare att sannolikheten för ett krig i Europa nu är liten. Men han framhåller i meningen efter att av detta kan man inte dra slutsatser om hur sannolikheten för krig blir i framtiden. Utskottet har samma uppfattning och fastslår att bedömningen av krigsrisker och politisk utveckling med rimlig grad av säkerhet endast kan avse en relativt nära framtid och därför inte bör läggas till grund för den långsiktiga försvarsplaneringen. En anpassning till vad som sker på längre sikt kan man endast göra genom att beakta skilda, var för sig tänkbara och rimliga utvecklingar. Det är tyvärr så att avspänningstendenserna i Europa ännu inte tagit sig uttryck i någon minskning av de militära maktmedlen. Under de sista dagarna har vi fått ytterligare belägg för det genom vad vi kunnat läsa i Statsrådet Alva Myrdal har också i en skrift, ”Spelet om nedrustningen”, där förordet är daterat i januari i år, sökt göra en summering av tio års nedrustningsförsök. Underrubriker i skriften är t.ex. ”Den ständigt ökande upprustningen” och ”De misslyckade nedrustningsförsökens historia”. Skriften bör läsas av alla som önskar bilda sig en realistisk uppfattning om det aktuella militärpolitiska läget i världen. Alva Myrdal är en av de svenska politiker som sysslat mest med frågor som gäller ländernas upprustning och nedrustning. Alva Myrdal tror inte på talet om nedrustning i världen. Ändå vill andra politiker använda nedrustningen som argument för att begränsa vårt eget försvar.

Det är säkerligen bl.a. därför som det sista kapitlet i skriften har rubriken ”Hopp mot bättre vetande — avslutande anmärkningar”.

Herr talman! Det torde numera inte finnas några delade meningar om att det försvarsbeslut för de närmaste fyra fem åren som socialdemokraterna med kommunisternas röststöd genomdrev förra året innebär en fortgående nedgång i vår försvarsförmåga. Försvarets problem i dag är att anpassa sig till en sjunkande ekonomisk nivå och att genom snabba besparingar göra det möjligt att upprätthålla en viss handlingsfrihet beträffande det försvar som kommer att finnas kvar på 1980-talet. För detta mycket besvärliga omställningsarbete finns det inga långsiktiga planer. Alla de kostnadsnivåer som på begäran av regeringen utreddes som grund för den senaste försvarsutredningen och för förra årets försvarsbeslut hade högre kostnadsramar. Inte heller till detta års försvarsbeslut har man hunnit få fram ett fullgott operativt underlag byggt på föreslagen anslagsnivå. ÖB anser sig dock kunna konstatera att planeringen, så långt den nu hunnit, entydigt visar på en avsevärt minskad krigsorganisation. Vid 1980-talets början har de viktigaste krigsorganisatoriska enheterna reducerats med ca 50 procent av nuvarande antal, i vissa fall ännu mer. ÖB framhåller vidare att försvarets krigsavhållande effekt successivt avtar. Möjligheten att avvärja invasion minskar. Riskerna för överraskande anfall ökar. Den minskade materielanskaffningen medför också på sikt att möjligheterna att inom landet utveckla och producera tekniskt kvalificerad försvarsmateriel reduceras. Även detta är allvarligt för ett alliansfritt land som vårt. Utöver den alltför låga planeringsramen anser överbefälhavaren att nuvarande priskompensationssystem, nettoprisindex, behöver omprövas. Han säger att utvecklingen av löner och priser har lett till en sådan sänkning av köpkraften att programplaneringen inte kan genomföras med tidigare studier och utredningar som grund. Möjlighet att uppnå balans mellan försvarsbeslutets ambitioner och tilldelade ekonomiska resurser bedöms inte föreligga, och det militära försvarets mål och uppgifter samt sättet för invasionsförsvaret måste omprövas från grunden. Vi inom moderata samlingspartiet anser den beskrivningen realistisk, och då vi menar att nuvarande socialdemokratiska försvarsinriktning medför alltför stora risker för vårt lands frihet och oberoende, har vi i reservationer till betänkandet redogjort för våra förslag. Vi vet att många försvarskunniga och försvarsintresserade även utom vårt parti har samma mening. T. ex. har vi ju alla här i kammaren tillgång till årets motioner i den frågan av försvarsutredaren herr Wedén. Moderata samlingspartiets representanter i försvarsutskottet har i reservationer framfört sina förslag beträffande det militära försvarets fortsatta inriktning för de närmaste fem åren och anslagsbehovet för det militära försvaret och för civilförsvaret under nästa budgetår. Våra förslag, som delvis är gemensamma med centerpartiet och folkpartiet, innebär bl.a. en begäran om ett bättre priskompensationssystem. Dessutom vill vi moderater ha en ökad repetitionsutbildning samt något större ekonomiskt planeringsutrymme. Vi begär att den femåriga planeringsramen vidgas från 34,5 miljarder kronor till 36,2 miljarder, främst därför att vår värnpliktsarmé skall ha tillgång till tidsenliga vapen i tillräcklig mängd även på 1980-talet. Den större trygghet och bättre handlingsfrihet som vi vill ha innebär för nästa budgetår att det militära försvarets utgiftsram ökas med 206 miljoner kronor och civilförsvarets utgiftsram med 2,6 miljoner. Mycket talar för att de här beloppen inte är rena utgiftsökningar för staten utan kan medföra besparingar på arbetsmarknadsutgifterna. Våra förslag beträffande t.ex. hemvärnet och civilförsvaret kommer senare i debatten att belysas av herr Oskarson. I bilagor till det betänkande som vi nu behandlar kan avläsas försvarskostnadernas andel av bruttonationalprodukt och statsutgifter. Med hjälp av tabellerna kan man se att även moderata samlingspartiets förslag om förhöjda anslag till vårt lands totalförsvar innebär att försvarets andel av bruttonationalprodukt och statsutgifter kommer att vara sjunkande. Vi har också till andra anslag som underställts riksdagen föreslagit utgiftsminskningar som mer än väl uppväger våra ökade försvarsanslag. Herr talman! En fråga som utskottet detta år mycket ingående har behandlat är frågan om priskompensation till försvaret. I ett system med årliga utgiftsramar och med bestämd inriktning av planeringen har sättet för beräkning av kompensationen för ändrade löner och priser stor vikt. I själva verket är kompensationsregeln av grundläggande betydelse för varje diskussion om försvarskostnaderna. Det är också grundläggande för hela försvarets långtidsplanering. Enighet föreligger i utskottet om att nuvarande priskompensation enligt nettoprisindex inte ger full kompensation för löneoch prisförändringar. Enklast beskrivs detta med en bild, som jag nu visar för kammaren på TV-skärmen och som är tagen ur ”Vårt Försvar” nr 2 år 1973. Försvarsutgifterna tillåts för varje år öka i takt med ökningen av nettoprisindex. Men samtidigt är den verkliga prisökningen för försvaret snabbare än ökningen av detta index. Resultatet blir att försvarets köpkraft minskar för varje år. Enligt ÖB och företrädare för försvarsdepartementet beräknas denna minskning av köpkraften totalt uppgå till ca 1 300 miljoner kronor under nuvarande programplaneperiod, dvs. femårsperiod. Tyvärr har det inte gått att uppnå enighet inom utskottet om sättet för att komma till rätta med problemet med den nuvarande bristfälliga kompensationsregeln. Moderater, centerpartister och folkpartister har enats om att begära att Kungl. Maj:t senast till nästa års riksdag framlägger ett förslag om förbättrat priskompensationssystem, som ger möjlighet till en meningsfull planering och som inte ställer ouppnåeliga rationaliseringskrav. Vi har övertygats om att detta kan ske om viljan finns. Enligt vår mening innebär den nuvarande nettoprisindexkompensationen en smygande nedrustning. Nuvarande system rubbar allvarligt tilltron hos dem som arbetar inom försvaret och hos de i övrigt försvarsintresserade till regeringens vilja och förmåga att öppet inför svenska folket redovisa de allvarliga konsekvenserna av den minskade köpkraften hos försvarsanslagen — ett steg för steg svagare försvar trots de till synes ökande försvarskostnaderna. Herr talman! När vi i riksdagen diskuterar försvar talar vi mest om pengar, och visst är försvaret och trovärdigheten hos vårt försvar beroende av hur mycket pengar vi ställer till försvarets förfogande. Låt mig åter citera ur den enhälliga delen av betänkandet: ”Upplysning om försvaret som samhällsfunktion bör bedrivas.” Totalförsvaret är i högsta grad en samhällsfunktion, beslutad av svenska folkets valda representanter i riksdagen som ett skydd för vårt lands frihet och oberoende, även om ofred skulle uppstå i vår nära omvärld. Jag och många med mig träffar ju försvarets folk på olika nivåer. Jag har ofta märkt att de känner sig utlämnade av politikerna, att de anser sig få använda alltför mycken tid för att försvara försvaret och sitt arbete inom försvaret. Det har i alltför stora kretsar i vårt land skett en attitydförändring till vårt lands försvar och till dem som arbetar med denna nödvändiga samhällsuppgift. Det har i dessa kretsar blivit ”populärt” att vara negativ i tonen mot vårt lands försvar och mot de människor som arbetar med olika uppgifter inom försvaret. Man talar om ”militären” som en särskild grupp medborgare. Det är vi politiker som har den ansvarsfulla och angelägna uppgiften att medverka till en ändring av denna utveckling. Vi måste med kraft arbeta för att allmänheten samt anställda och värnpliktiga inom försvarets olika grenar upplever totalförsvaret som betydelsefullt och arbetet för och inom försvaret som hedervärt. I sin årsredovisning talar ÖB om behovet av åtgärder för att öka personalens arbetstillfredsställelse och motivation. Han nämner bekymmer med orutinerade instruktörer som ställs inför alltför stora uppgifter. Otillfredsställande utbildning medför risker för en negativ inställning från de värnpliktigas sida. ÖB anför att de disciplinära förhållandena måste förbättras och att en god fältdisciplin är grundläggande för krigsmaktens effektivitet i krig. ÖB nämner också stora förluster av utbildningstid i samband med sjukanmälan och sjukskrivning. Om detta föreligger ju också drastiska beskrivningar från vissa förband, där det påvisas att under långa perioder ca 40 procent eller mera av kompaniernas värnpliktiga varit sjukskrivna. Bristen på kunniga förbandsläkare är besvärande på många håll. Jag hoppas att försvarsministern med kraft fullföljer arbetet med att förbättra den militära sjukvården och också beaktar kraven på välutbildat befäl i tillräckligt antal. Båda dessa saker är viktiga för att nå goda resultat med den förkortade värnpliktsutbildningen. Det nya planeringsoch budgetsystemet och dettas utformning och tillämpning hoppas jag också blir föremål för försvarsministerns fortlöpande intresse. Det finns många exempel på önskemål om förenklingar i detta system, t.ex. när ÖB anför att ”FPE-systemet måste förenklas och anpassas till minskade personella resurser”. ÖB anser också att systemet på sikt efter fullt genomförd utbildning och när förenklade rutiner skapats bör vara ett värdefullt hjälpmedel i planeringsoch budgetarbetet. En mycket kunnig hög officer sade vid ett tillfälle inför försvarsutskottet : ”Jag ber att få sluta med en vädjan till försvarsutskottet. Det nya planeringsoch budgeteringssystemet håller på att växa oss över huvudet. Papperskvarnen bara ökar. För varje beslut krävs en omfattande dokumentation som ofta inte står i någon som helst proportion till ärendets vikt.” Även från personal på förbanden kommer kraven: Begränsa blankettfloran! Ändra inte men förenkla! Jag vill erinra om att riksdagen då beslutet om det nya planeringsoch ekonomisystemet togs underströk att administrativ enkelhet bör eftersträvas i systemet. Herr talman! Med dessa citat och påpekanden har jag velat belysa den oro — ja, i många fall kanske rent av misstrivsel — som finns hos alltför många på alltför många nivåer inom försvaret. Jag hoppas och tror att jag inte är ensam om att önska att försvarets anställda och de värnpliktiga skall känna sin tjänst värderad och uppskattad. Vi politiskt verksamma och försvarsintresserade bör här känna vårt ansvar. Även detta bör ingå i den offentliga debatt om försvaret och dess förhållanden som många, bl.a. statsrådet Sven Andersson, sagt sig önska. Mycket av oron kommer av de förändringar som försvarets folk naturligen märker mest då grundutbildningen avkortas, då repetitionsutbildningen inställes eller förkortas, då materielanskaffningen minskas och materielunderhållet eftersätts och det blir personalinskränkningar genom minskad eller förflyttad fredsorganisation. Den oron kan vi i dagsläget inte göra mycket åt, men vi politiskt verksamma kan stödja försvarets folk och stärka försvarsviljan i landet genom att oftare än vi gör framhålla det starka totalförsvarets omistliga roll för att trygga självbestämmanderätt och fred i vårt land — ja, fred i vår del av Europa, om kriser och krigets faror ånyo skulle drabba vår världsdel. Herr talman! Jag vill till sist yrka bifall till de reservationer vid försvarsutskottets betänkande nr 16 där herr Virgins och mitt namn förekommer.

Herr talman! Konsekvenserna av 1972 års försvarsbeslut kan ännu inte helt överblickas. Att säkerhetspolitiken i en värld av politiska spänningar och stora militära resurser även i fortsättningen skall bygga på alliansfrihet i fred och syfta till neutralitet i krig står klart, likaså att denna politik för att framstå som trovärdig måste genomföras med stabil politisk inriktning och med stöd av ett totalförsvar så respektingivande att det verkar fredsbevarande. Vårt land är en liten del i de globala sammanhangen. Men vårt läge, i skärningspunkten mellan öst och väst, ställer speciella krav på vår säkerhetspolitik. Totalförsvaret bör vara så organiserat att det står klart för en angripare att han kommer att möta folkets samlade motstånd, säger utskottet i sitt betänkande. Förutsättningarna för folkets samlade motstånd är flera. Bl. a. måste försvarsviljan vara djupt förankrad. Från denna synpunkt är det ett glädjande resultat som återfinns i den undersökning som beredskapsnämnden för psykologiskt försvar nu har redovisat och som herr Petersson i Gäddvik också berört. Undersökningen visar att inte mindre än 73 procent av befolkningen anser att vi skall försvara oss vid ett konventionellt anfall. Vårt lands militära försvars karaktär av folkförsvar understryks av att det bygger på den allmänna värnpliktens grund, att det ekonomiska försvaret och civilförsvaret vid behov kan omställa hela samhällssystemet till försvar samt inte minst därav att de frivilliga försvarsorganisationerna av olika slag visar större livaktighet än någonsin förr. Den relativa nedgång av den militära försvarskraften och beredskapen som tyvärr oundvikligen blir följden av 1972 års försvarsbeslut understryker vikten av att vi i god tid kan erhålla förvarningar om förhållandena i vår omvärld, vilket kan ge oss tid för beredskapshöjningar om så skulle krävas. Detta förutsätter bl.a. en effektiv underrättelsetjänst. Från den synpunkten är det beklagligt med den debatt som för närvarande pågår angående den s.k. informationsbyrån. Det är viktigt för ett demokratiskt land med en öppen debatt i olika frågor. Men klart är att om underrättelsetjänsten skall kunna fylla sin uppgift, så måste den omges med stor sekretess. Friheten får inte bli frihetens fiende. Framtidsbilden är osäker. Detta säger oss att beredskap måste finnas gentemot olika utvecklingsalternativ. Några slutsatser av detta är bl.a. att försvaret snabbt måste kunna öka sin styrka om så krävs, att den svenska försvarsindustrin bör hållas intakt, att utbildningskapacitet måste finnas och att den ekonomiska beredskapen och civilförsvaret ägnas uppmärksamhet. Av allt att döma kommer försvaret framöver att tilldelas en relativt sett mindre andel än nu av de samhällsekonomiska resurserna. Tillgångarna är begränsade, och självfallet kan inte försvarsfrågorna isoleras från budgetpolitiska realiteter, även om denna ”försäkringspremie” förtjänar hög prioritet. Den säkerhetspolitiska bedömning som föreligger säger att framtiden visserligen som alltid är oviss men att ändå en tendens till avspänning och förhandlingar i Centraleuropa kan medge ett något större risktagande än tidigare beträffande det militära försvarets operativa styrka på kortare sikt. Självklart är att detta risktagande dock inte får bli så stort att inte handlingsfriheten bibehålles för att ånyo i en skärpt situation kunna öka försvarets styrka. Utredningar av skilda slag pågår i syfte att åstadkomma besparingar och rationaliseringar i olika avseenden och för att en så stor del som möjligt av det tillgängliga utrymmet skall kunna disponeras för utbildning och materielanskaffning. Ett problem när det gäller personalminskningar är givetvis det rådande arbetsmarknadsläget. Det kan från hela samhällets synpunkt inte vara stor mening med att friställa människor som sedan inte kan erhålla annan sysselsättning. I dessa sammanhang kan man inte bortse från försvarsindustrins problem. I en motion från centern och folkpartiet har denna fråga tagits upp. Vi föreslår att 80 miljoner utöver de besparingar som görs genom departementschefens förslag sparas på repetitionsutbildningssidan för att användas för materielanskaffning. Avsikten är därvid att denna nedgång av repetitionsutbildningen senare skall kunna återtas. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen 4. I nämnda motion nr 635 har också hemställts att riksdagen beslutar uppdra åt Kungl. Maj:t att lägga fram förslag om en ny priskompensation i stället för nu tillämpat nettoprisindex. Till stöd för detta yrkande anföres att nuvarande priskompensationssystem inte täcker den faktiska prisutvecklingen inom försvarsområdet och inte möjliggör en rationell planering med tillräcklig handlingsfrihet för framtiden. Detta är enligt min mening den för närvarande viktigaste — absolut viktigaste — frågan. Förutsättningen för att den långtidsplanering som nu sker enligt det nya systemet med perspektivplaner och programplaner etc. skall vara meningsfull är att de icke förutsebara störningarna i verksamheten inte blir så stora som nu är fallet och att inte statsmakterna ställer oöverstigliga rationaliseringskrav. I reservationen 2 sägs att vi nu riskerar att få en planering som är oekonomisk genom att vara dyr i förhållande till sitt värde och genom att inte kunna leda till en verksamhet som innebär god hushållning med anvisade medel. Vidare sägs att det finns en påtaglig risk för att planeringsarbetet kommer att te sig meningslöst för dem som ägnar sig åt det. Det kan tilläggas att försvaret i denna tid av alltför hastiga omställningar ändå måste ha rätt att ställa anspråk på någon arbetsro, likaså att det givetvis inte bör vara så att det genom inte förutsedda kostnadsstegringar åstadkommes en nedgång i vår försvarskraft, som inte egentligen är statsmakternas avsikt. I reservationen yrkas att riksdagen uppdrar till Kungl. Maj:t att senast till nästa års riksdag lägga fram förslag om ett nytt priskompensationssystem för försvaret. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! Nya riktlinjer för försvarets fortsatta inriktning fastställdes av 1972 års riksdag. Även om detta beslut inte innebar något ställningstagande till försvarsutgifternas storlek under flera år godkändes dock planeringsramar för det militära försvaret och civilförsvaret för den närmaste femårsperioden. Visserligen skall såväl planeringsramarna som de årliga utgiftsramarna prövas varje år, men en viss kontinuitet bör eftersträvas. Vi har därför från mittenpartiernas sida inte motionerat om någon ändring av planeringsramen till årets riksdag. Vi delar överbefälhavarens bedömning att försvaret under planeringsperiodens tidigare del fortfarande kan föras i avvärjande syfte i en invasionsriktning och enligt nu gällande principer. Under periodens senare del kommer dock — om inga förändringar vidtages — krigsmaktens krigsavhållande effekt att avta. En omprövning bör därför senare komma till stånd. Vi föreslår i en motion att man, för att underlätta en sådan omprövning med allt vad den innebär, skall beställa viss försvarsmateriel utöver vad som förutsatts i regeringens proposition. Vi föreslår att, om så skulle visa sig nödvändigt av sysselsättningsskäl, beställningar skall få göras inom den svenska försvarsindustrin intill ett belopp av 100 miljoner kronor. Vi föreslår också att man, som en engångsåtgärd, omfördelar ca 80 miljoner kronor för repetitionsutbildning till nödvändig materielanskaffning. Att under ett år — jag understryker det, herr talman, — minska repetitionsutbildningen ytterligare utöver Kungl. Maj:ts förslag anser vi vara en riktig åtgärd i avvaktan på vad 1972 års värnpliktsutredning kan komma att föreslå. I samma motion från folkpartiet och centerpartiet — nr 635 — har vi begärt att Kungl. Maj:t skall lägga fram förslag om en ny priskompensation i stället för nu tillämpat nettoprisindex. Nuvarande priskompensationssystem täcker på intet sätt den faktiska prisutvecklingen på försvarsområdet. Den inflation vi i många år haft och har har tidigare kompenserats genom ett särskilt försvarsindex. Genom ett beslut 1969 skulle i stället nettoprisindex tillämpas i fortsättningen. Lönerna för de försvarsanställda och priserna på försvarsmateriel har emellertid stigit snabbare än löner och priser i övrigt, som redovisas i nettoprisindex. Detta har medfört nedskärningar av vårt försvar utöver vad försvarsbeslutet avsåg. För att det ekonomiska innehållet i 1968 års försvarsbeslut inte skulle förändras medgavs att reservationsmedel fick utnyttjas till ett sammanlagt belopp av 470 miljoner kronor för de tre följande budgetåren — detta var de s.k. avlösningsmedlen. Enligt 1972 års försvarsbeslut förutsätts att prisregleringen av utgifterna för det militära försvaret och civilförsvaret fortsättningsvis skall ske enbart med hjälp av nettoprisindex, alltså utan någon ytterligare priskompensation. Den starka stegringen av priser och löner inom försvarssektorn under 1971—1972 har inte motsvarats av en lika snabb utveckling av nettoprisindex. Eftersom det inte finns någon motsvarighet till avlösningsmedlen, måste skillnaden mötas med omplanering, och en betydande sådan har också skett under 1972.

Det är alltså konstruktionen av priskompensationssystemet som är avgörande för om vi skall få det försvar som riksdagen beslutat om. Kravet på planering har ökat år från år. Detta gäller i hög grad försvaret. För att de planerande myndigheterna skall kunna motsvara de krav som ställs på dem måste de med någon sannolikhet kunna bedöma prisutvecklingen eller kompensationen för denna. Det är givet att vilket priskompensationssystem vi än väljer, så måste hänsyn tas till de rationaliseringsvinster som kan göras. I reservation 2 föreslår vi att riksdagen skall uppdra åt Kungl. Maj:t att senast till nästa års riksdag lägga fram förslag om ett nytt priskompensationssystem som tillgodoser olika krav, bl.a. att det skall innebära lämpligt avvägd stimulans till rationaliseringar. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 4 till försvarsutskottets betänkande nr 16.